Herr talman! Herr Wallmarks uttalande beträffande reservationen om betygsfrågan föranledde mig att begära ordet igen. Om vi haft möjlighet att i utskottsbehandlingen starta från scratch skulle också jag ha tyckt att det hade varit lämpligt att göra en sedvanlig utredning med en kärngrupp av parlamentariker och en expertkrets kring denna grupp. Men när nu en utredning arbetar med dessa frågor kan jag inte finna annat än att man mycket väl bör kunna förfara på det sätt som utskottsmajoriten förordat, nämligen att man låter den tekniska utredningen bli färdig. Därefter förutsätter jag — som jag sade i mitt första inlägg — att man får tillfälle att på olika sätt bedöma det tekniska material som presenteras den vägen. Jag vet inte riktigt hur man skall tolka herr Mårtenssons inlägg på denna punkt. Han sade att riksdagen får tillfälle att ta del av materialet. Det kan naturligtvis vara på det sättet, som herr Wallmark sade, att vi får ta del av det hela såsom ett färdigt förslag från departementet och då endast har en sedvanlig kort motionstid att agera på. Jag hoppas dock att herr Mårtensson vill komma igen och precisera sig litet bättre. Jag tror inte att han avsåg en sådan tolkning som den herr Wallmark gjorde. Jag anser för min del att den arbetsmetodik som är upplagd för att man skall komma till rätta med det tekniskt mycket snåriga problemet om betygsättningen väl kan försvaras. Vi har i varje fall inte, i det skede där frågan nu befinner sig, funnit anledning att yrka på en ändring av det pågående utredningsarbetet. Jag vill också säga några ord om förskolan. Jag sade — och det finns inte någon anledning att ta tillbaka det — att vi för vår del nu vill slå fast ett krav på en obligatorisk förskola. Jag vet att frivillighet i allmänhet betyder att just den grupp av barn som bäst behöver förskoleträningen kommer att ställas utanför. Om man dessutom, som vi har pläderat för i vår reservation, vill ha en integration mellan grundskola och förskola är det nödvändigt att införa ett obligatorium snarast möjligt.

Herr talman! Det här behövde ju inte precis ha blivit någon replikväxling mellan oss tre som företrätt våra partier i utskottet. Jag tycker nog att herr Wallmark har svängt litet hastigt i detta sammanhang. Han motiverar sin ståndpunkt med att han nu anser att utskottet skrivit så väl, att de krav vi har framfört om en allmän obligatorisk förskola och en utredning därom bör vara tillgodosedda. Jag försökte i mitt tidigare inlägg att i viss mån ge det historiska perspektivet på frågan och visa att så mycket annat inte har hänt än att man nu säger sig vilja samordna förskolan med övrig barnstugeverksamhet. Från vår sida är vi mycket tveksamma just när det gäller vad man egentligen lägger in i detta. Jag tror att man i alltför hög grad bortser från de pedagogiska momenten i denna allmänna förskoleverksamhet. I reservation a har också anförts: ”För att tvekan ej skall råda om att utredningens arbete i denna del skall inriktas på frågan om förutsättningarna för en allmän obligatorisk förskola bör tilläggsdirektiv meddelas för utredningens arbete.” Jag anser att det är en ganska angelägen sak. Vi har som bekant reservanter från alla tre partierna, och jag tror att det är betydelsefullt att denna reservation följs

Herr talman! Jag skall varken polemisera mot eller kritisera herr Wirtén och herr Thorsten Larsson för deras deklarationer om partiernas inställning till förskolan. Varje parti har rätt att hävda sin uppfattning; det skall man respektera. Jag vill bara deklarera att vi har en annan uppfattning. Vi anser att förskolan skall byggas ut till en allmän förskola, som kan erbjudas alla barn. Däremot vill vi inte vara med om att göra den obligatorisk. Det gör att vi anser oss kunna vara med på utskottsmajoritetens skrivning, som ansluter till de direktiv barnstugeutredningen har fått en gång i tiden av den socialdemokratiska regeringen. Vi tycker att det är väl formulerade direktiv — att utredningen skall arbeta förutsättningslöst och se på vilka vägar man kan erbjuda alla barn en förskola. Jag sade ”erbjuda”, och såvitt jag är informerad har diskussionen i utredningen uteslutande gått i den riktningen än så länge. Vad jag kanske har litet svårt att förstå är att man inte skulle kunna knyta förskolan till grundskolan utan att förskolan blir obligatorisk. Dessa saker torde gå att förena; det är en uppfattning som vi ett flertal år har deklarerat. Vid tidigare tillfällen har i varje fall både folkpartiet och centerpartiet deltagit i reservationerna utan invändningar. Ni har rätt att byta åsikt och ha en åsikt utan att jag skall kritisera den. Men deklarera bara inte att ett visst system endast är möjligt under vissa betingelser, ty det har kanske inte med sakfrågan att göra.

Herr talman! Då mitt namn står under detta utskottsutlåtande vill jag förklara för herr Ernulf varför jag har denna inställning. Herr Ernulf gör gällande att vi i statsutskottets andra avdelning skulle vara så räddhågade att vi inte vågade ställa en fråga till skolöverstyrelsen. Det är inte alls på det sättet, herr Ernulf. Vi har vid behandlingen av dessa motioner inkallat skolöverstyrelsens chef, och vi har då haft möjlighet att till honom ställa frågor kring inte bara herr Ernulfs motion utan även alla andra motioner. Nu är det en tid sedan vi hade besöket och fick ställa frågor kring herr Ernulfs motion, och därför kan jag inte precis erinra mig det svar som skolöverstyrelsens chef lämnade. Jag kan bara säga att svaret var sådant att jag inte fann någon anledning att reservera mig till förmån för herr Ernulfs motion.

Herr talman! Herr Wallmarks historieskrivning var litet egendomlig. Han ville framhålla att centerpartiet och folkpartiet bytt åsikt i förskolefrågan. Det var verkligen en förvånande beskrivning. Som jag nämnde har vi sedan 1964 följt upp denna fråga, vi har haft gemensamma mittenmotioner om den på senare år, och vi har hela tiden haft precis samma motivering som i dag. Är det någon som bytt åsikt, får kanske herr Wallmark använda samma viform som när han säger att ”vi” inom moderata samiingspartiet har den åsikten. Men alla ”vi” är inte med där i alla fall, eftersom fru Ingrid Sundberg står på reservationen.

Herr talman! Jag vill bara göra en rättelse i anledning av herr Axel Anderssons anförande. Det var utskottets representant som sade att man inte ansåg det lämpligt att fråga skolöverstyrelsen. Jag har inte tagit upp frågan om det berodde på räddhåga eller vad orsaken kan ha varit. Det tycker jag herrar Axel Andersson och Mårtensson skall klara upp sinsemellan, eftersom jag inte känner till händelseförloppet.
Herr talman! Jag tror inte herr Axel Andersson och jag har något att klara upp oss emellan, eftersom vi är överens på denna punkt. Jag anförde tidigare att vi har bedömt saken så att det inte fanns anledning för statsutskottets andra avdelning att begära någon närmare utredning från skolöverstyrelsen. Det framgick också av herr Axel Anderssons anförande att vi har haft kontakt med skolöverstyrelsens chef. Det är så man skall se denna fråga. Om sedan motionärerna ändå vill veta någonting står det dem fritt att gå till skolöverstyrelsen. Men vi har ansett att statsutskottet inte haft anledning att begära denna utredning, i varje fall inte nu. Sedan vill jag gärna tillmötesgå herr Wirténs framställning och klara ut detta med parlamentariskt sammansatt kommitté och de politiskt ansvariga instanserna. Vi säger i utskottets utlåtande att betygsättningen i skolan är en viktig samhällelig angelägenhet och så kommer det: den bör därför i sista hand prövas av de politiskt ansvariga instanserna -— och där kommer ju riksdagen in i bilden. Men vi säger också att det inte är uteslutet att man dessförinnan kan finna skäl att låta en parlamentariskt sammansatt kommitté överväga de resultat som experterna kommit till. Jag ville gärna understryka detta ännu en gång. Man får inte tolka utskottets skrivning så att vi vill utestänga parlamentarikerna. Tvärtom trycker vi på att man inte får genomföra en ny betygsättning med mindre än att de politiskt ansvariga instanserna har haft tillfälle att yttra sig. Vi påpekar dessutom att det inte är uteslutet att man efter expertutredningen kan finna det lämpligt att tillsätta en parlamentarisk kommitté.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

Herr talman! Detta är ett ärende som riksdagen och denna kammare väl känner till och som har behandlats här åtskilliga gånger. Det gäller motioner om främjande av lärlingsutbildningen hos hantverksmästare och inom byggnadsyrkena. Vi yrkar att riksdagen måtte besluta om samma antal bidragsrum som tidigare, nämligen 2 200.

Dessutom är det för tidigt att i dag från Kungl. Maj:ts och riksdagens sida besluta om omfördelning av bidragen till näringslivets insatser när det gäller utbildningsfrågor, bl.a. av den anledningen att yrkesutbildningsberedningen ännu inte har löst samarbetsproblemet. Inom yrkesutbildningsberedningen har en arbetsgrupp till uppgift att just lägga fram förslag om hur detta samarbete i framtiden skall organiseras. Där har man bl.a. diskuterat att inordna utbildning av enstaka lärlingar hos t.ex. hantverksmästare i den inbyggda undervisningen. Vad den betyder är väl bekant för de utbildningsintresserade i kammaren. Den praktiska utbildningen sker i regel inom företagen, och den teo retiska — både den allmänteoretiska och den yrkesteoretiska — äger rum inom skolan. som ansvarig för utbildningsfrågorna här i landet skrev direktiven till yrkesutbildningsberedningen, sade han att man även i framtiden måste ta till vara den utbildningskapacitet som finns inom näringslivet. Han framhöll att den inbyggda undervisningen är en form som man bör utveckla och stödja. Inom yrkesutbildningsberedningens grupp för samarbete näringsliv—skola diskuterar man just dessa frågor, och det är antagligt att den lärlingsutbildning hos hantverksmästare som vi nu diskuterar kommer att inordnas i formen inbyggd undervisning. Det är alltså för tidigt att skära ned möjligheterna för denna form av utbildning att göra den insats som efterfrågas och som det faktiskt finns behov av. Utskottet säger, och det tycker jag är glädjande, att utbildningen hos hantverksmästare är ett värdefullt inslag i yrkesutbildningen. Men sedan säger man att en betydande del av de tillgängliga bidragsrummen för närvarande disponeras för utbildning inom ett fåtal yrken, däribland frisöryrket, samtidigt som de utbildningsresurser som den kommunala yrkesskolan har inom detta yrke inte utnyttjas helt. Det är möjligt att vid våra yrkesskolor finns frisörlinjer där kapaciteten inte utnyttjas helt. Utbildning inom olika yrken bör dock även kunna förekomma på orter där man inte har yrkesutbildningslinjer i gymnasieskolan. Detta kan gälla mindre orter där man inte har yrkesskolor och där det kan vara angeläget att tillgodose valmöjligheterna hos den ungdom som söker sig till hantverksoch byggnadsbranscherna. Låt mig också säga att frisöryrket är det största inom dessa servicebranscher. Jag skulle tro att det till numerären är ungefär 2 å 3 gånger så stort som något av de andra yrken som här kan komma i fråga. Detta är också ett av motiven för att det tar så många bidragsrum i anspråk. Skolöverstyrelsen bör emellertid efter hörande av arbetsmarknadsstyrelsen kunna fördela dessa bidragsrum så att man får en rationell och lämplig fördelning mellan olika yrkeskategorier. Låt mig säga något om fördelningen mellan de yrken som efter frisöryrket tagit det största antalet bidragsrum i anspråk. Det är framför allt byggnadsyrkena, en mycket viktig sektor i vårt näringsliv och viktig även när det gäller yrkesutbildningen. Byggnadsbranschen har effektiva och väl utbyggda yrkesutbildningsavdelningar med god expertis, och där betraktar man denna typ av utbildning som rationell och riktig. Inom exempelvis VVS-området går man först ett år i en yrkeslinje i skolan och får där en grundutbildning som är både praktisk och teoretisk. Utbildningen fortsätter sedan inom näringslivet. Elektrikerna har under 1968/69 tagit 117 bidragsrum i anspråk och målarna 117. Rörmontörerna, som helt bygger sin verksamhet på denna utbildning, har tagit 843 bidragsrum. Sedan kommer t.ex. skorstensfejarna med 51 bidragsrum. För skorstensfejarna finns vad jag vet endast denna typ av grundutbildning. De har visserligen sin brandskola, men utbildningen där bygger på en lärlingsutbildning i näringslivet. Jag kan också nämna att typograferna år 1966 68 93 och nu 59 bidragsrum. Jag skulle kunna lämna exempel på många andra yrken. Inom dessa yrken har man förbrukat totalt 2 200 bidragsrum. Situationen för den 3 april i år är följande. Skolöverstyrelsen har under detta budgetår bifallit 1565 ansökningar. Antalet ännu ej behandlade ansökningar är 1237. Tillsammans är 2802 bidragsrum ianspråktagna eller under utredning. Det totala antalet bidragsrum för budgetåret är 2200, och tre månader av budgetåret återstår. Vore det inte möjligt för skolöverstyrelsen att i samråd med AMS göra en sådan fördelning av dessa 2200 bidragsrum, vilket är alltför knappt i förhållande till de ansökningar som inflyter, att bidragsrummen fördelades jämnt på de yrken som har behov av utbildning och där lärlingsutbildningen bedrivs rationellt? Får jag dessutom uttrycka ett önskemål, som kanske kunde ordnas genom lämpliga instruktioner, att man också finge möjlighet att dela på bidragsrum. Byggnadsyrkena kan i regel inte få bidrag för totalbeloppet 2000 kronor därför att utbildningen i näringslivet inte omfattar föreskrivna 3 år. Många av dem använder halva bidragsrummet, d.v.s. 1000 kronor. Skulle man inte kunna räkna ett sådant bidragsrum som halvt, så att två byggnadsföretag kunde dela på ett bidrag? Då skulle man faktiskt kunna förbättra situationen utan merkostnader för staten.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

Herr talman! Det är i varje fall två ting som är väsentliga, när frågan om bidrag till lärlingsutbildning skall bedömas. Det ena är vad den allmänna skolan kan erbjuda i fråga om utbildning. Det andra är arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft. Enligt vad vi inhämtat, herr Stefanson, har man exempelvis utbildat frisörer på löpande band som efter utbildningen stått utan arbete, och detta kan ju inte vara någon önskvärd utveckling. Det är dessa synpunkter som bör anläggas på frågan, och utskottet ansluter sig till vad Kungl. Maj:t har anfört på denna punkt. Men utskottet är också medvetet om att lärlingsutbildningen hos hantverksmästarna är värdefull. Som jag nämnde, gäller det dock här att ta hänsyn till utbildningsmöjligheterna inom det allmänna skolväsendet och till arbetsmarknadsläget. Med vad jag här anfört, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag anser också att man i detta sammanhang bör ta hänsyn till arbetsmarknadsläget. Det är emellertid ingalunda så, som här sades, att man på löpande band utbildar frisörer som sedan blir arbetslösa. Det är inte det argumentet som utskottet använder, och jag tror inte att påståendet är riktigt. Utskottet anför att det finns utbildningskapacitet inom det allmänna skolväsendet, alltså inom gymnasieskolans utbildningslinjer och inom den gamla yrkesskolan, och att det därför inte finns anledning att ta så många lärlingsbidrag i anspråk ute i näringslivet. Utskottet menar alltså, att det blir konkurrens mellan de olika utbildningsformerna. Jag tror inte att det finns arbetslösa elever inom frisörbranschen efter det att de slutat sin utbildning. Om så skulle vara är det fel av skolöverstyrelsen att tilldela frisörbranschen så många bidragsrum. Det finns inga utbildningsformer som så väl anpassar sig till arbetsmarknadens behov som just lärlingsutbildningen och den inbyggda undervisningen. Det finns nämligen ingen — företagarna tar nämligen inte emot elever utan att det föreligger behov av arbetskraftstillskott. Det gäller alltså här en utbildningsform som mycket väl anpassar sig till arbetsmarknadens behov. Om det finns 2200 bidragsrum och vid årets slut föreligger, låt oss säga, 3 000 ansökningar, lär det nog vara möjligt för skolöverstyrelsen att i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen fördela bidragsrummen på ett sätt som innebär en anpassning till arbetsmarknadens behov. Observera att just byggnadsbranschen med dess rationella och moderna utbildningsmetoder begagnar sig av den utbildningsform det här gäller och bygger sin utbildning på den — och i denna bransch behövs det sannerligen arbetskraft!

Herr talman!

En sådan beslöts också. Ärendet har utretts av skolöverstyrelsen och av idrottsutredningen. Skolöverstyrelsen räknade med att bidrag borde utgå fr.o.m. budgetåret 1966/67, och idrottsutredningen föreslog detsamma fr.o.m. 1 juli 1970.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

Herr talman! Mitt inlägg kan bli kort. Herr Schött har redan lagt orden i munnen på mig. Det pågår en utredning om statsbidrag till skolbyggnader. I utredningsgruppen ingår representanter för Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet, två storheter som man inte kan bortse ifrån i det här sammanhanget, och i avvaktan på vad utredningen kommer till för resultat vill utskottet inte nu ta ställning i frågan. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! För någon tid sedan såg jag i en tidning en teckning med åtföljande text, som i hög grad hade att göra med det ämne som första kammaren nu skall behandla. Teckningen föreställde uppenbarligen två lärare som resonerade om sina problem. Den ene läraren frågade: Har du några barn med onormalt beteendemönster i din klass? Svaret blev: Ja, ett par stycken verkar snälla och hyfsade. Detta är alldeles uppenbart en karikatyr, men det är ju ändå så med karikatyrer — i varje fall om de skall vara goda sådana — att de innehåller en inte oväsentlig del av sanningen. Tyvärr förekommer det, som tecknaren och textförfattaren velat skildra, i verkligheten. På alla håll är man oroad över utvecklingen inom skolväsendet. Inte minst är man det i riksdagen, vilket ju det dussintal motioner vittnar om som har väckts i detta sammanhang, där man pekar på en rad företeelser i skolan i dag och anger vilka åtgärder som man anser bör vidtagas. Det talas om hur man skall behandla elever med negativ attityd till skolarbetet. I två motioner föreslås att elever i större utsträckning skall befrias, enligt den ena motionen från åttonde och nionde skolåret och enligt den andra motionen från det nionde skolåret. Man talar om ökade möjligheter att förhindra våld och förtäring av alkoholhaltiga drycker. Man talar om hur lärarnas ställning i skolan skall stärkas, och man yrkar på en registrering av i varje fall de grövre förseelserna inom skolan. En hel rad sådana problem tas upp i det dussintal motioner som statsutskottets andra avdelning har sammantfört till ett enda paket och där utskottet har kommit fram till ett enhälligt beslut. När man i utskotten kommer fram till enhälliga beslut brukar det ju i 99 fall av 100 vara fråga om ett avslag på motioner.

Det är kanske inte så underligt att utskottet, i varje fall andra avdelningen, ansåg det erforderligt att göra ett sådant uttalande. Utskottet hade under handläggningen av detta ärende besök av representanter för alla lärarorganisationer och för Hem och Skola. De rapporter som lämnades inför utskottet var av så alarmerande art att utskottet insåg att här måste göras någonting ordentligt. Jag skall inte avslöja vad som sades inför utskottet, men så pass mycket kan jag väl berätta att på frågan, om situationen i skolan hade försämrats allvarligt just under de senaste åren så kom det från alla håll: Svaret är obetingat ja. Utskottet fick också från olika håll en hel del interiörer.

Som ett exempel på hur man går till väga kan berättas ett fall. Plötsligt börjar alla elever i en klass att slamra med sina bänklock. Lärarinnan gör stora ansträngningar för att lugna ned dem. Det lyckas inte, och hon som redan har nerverna, kan man säga längst ute i skinnet, får ett våldsamt hysteriskt utbrott. När hon nästa lektion kommer till skolan sitter eleverna som tända ljus. Det är så tyst och stilla att man skulle kunna höra den berömda knappnålen falla till golvet. Lärarinnan är naturligtvis undrande och tänker, att de kanske ändå har ångrat att de bar sig så illa åt under den föregående lektionen. Men hon blir snabbt tagen ur sina villfarelser. Plötsligt sätter en bandspelare i gång som spelar upp det vredesutbrott som lärarinnan har haft, under tydlig, för att inte säga sadistisk tillfredsställelse hos eleverna. Det är inte underligt att man får höra att många lärare efier en lektion låser in sig på toaletten och sitter där och gråter i bävan inför nästa lektion. Det är heller inte underligt att många lärare måste begära ledighet från skolan på grund av att deras nerver praktiskt taget är slut. Jag tror också att en bidragande orsak härtill är att lärarna känner sig utlämnade. De har inte av vederbörande myndigheter, av samhället och av föräldrarna fått det stöd som de bör ha i sin besvärliga uppgift. Vi hörde nyss att eleverna har fått en representant i skolöverstyrelsen, men man kan tydligen inte tänka sig att också lärarna skall ha en representant. Jag har själv en stark känsla av att man har skjutit eleverna så mycket i förgrunden när man talar om skoldemokrati, att man alldeles har tappat bort lärarna i detta sammanhang. Man har tydligen också, i varje fall i rätt stor utsträckning, betraktat demokratiseringen av skolan på det sättet att den innebär att eleverna egentligen har rätt att bära sig åt hur som helst, även att bära sig illa åt. Man har inte förstått att demokrati egentligen är en fråga om samarbete mellan lärare och elever. Man kunde häromdagen — jag tror att det var i förrgår — läsa i tidningarna att 87 Uddevallalärare har gjort uppror mot de nuvarande förhållandena. De anser att arbetssituationen i skolan börjar bli orimlig. De är inne på precis vad man är inne på i ett par av motionerna. De säger nämligen: Vi vill helt enkelt avstänga de elever som inte har lust till intellektuellt arbete. Särskilt på högstadiet skapar dessa elever oöverstigliga problem genom att obstruera och sabotera undervisningen för övriga elever. När dessa lärare resonerar om skoldemokratin säger de bland annat: Vissa elever har tyvärr en kolossalt ensidig politisk inställning. När man försöker fostra dem i demokratisk anda heter det ofta att man är reaktionär. Vad lärarna menar med detta sista är naturligtvis det som vi väl alla har iakttagit. Vi har iakttagit det i samband med demonstrationer och andra upptåg. TV har gång efter annan serverat program där vi har märkt vad vi brukar kalla den våldsamma vänstervridningen bland vissa ungdomar. Det är ganska underligt att dessa vänstervridna ungdomar alltid blickar åt öster. Jag tror att det vore nyttigt om exempelvis SECO skickade ett par representanter för dessa ungdomar för att studera förhållandena österut. Även i exempelvis Ryssland finns vissa regler för skolarbetet. Jag skall — jag höll på att säga roa er med — men jag säger bara peka på några regler i den ryska skolstadgan. Punkt 1 lyder: Det är varje lärjunges plikt att ihärdigt och uthålligt söka inhämta vetande i syfte att bli en bildad och väl skolad samhällsmedlem och därigenom tjäna fosterlandet så väl som möjligt. I punkt 3 heter det att elev utan invändningar skall lyda rektor och lärare, och i punkt 5 att elev skall komma till skolan tvättad, kammad och snyggt klädd. Jag hoppar vidare till punkt 12, där det heter att elev skall visa respekt för rektor och lärare, hälsa på dem på gatan liksom på alla offentliga platser med en artig bugning. Pojkar skall även lyfta på huvudbonaden. Elev skall vara artig mot äldre människor, vara aktsam om skolans egendom och slutligen hålla sin skola och klass i ära lika mycket som sig själv. Vore det inte en nåd att stilla bedja om att något som finns i dessa vänstervridna länder också skulle återfinnas hos oss? När jag läste denna ryska skolstadga tyckte jag att åtminstone en del av det som fanns där var vad rektor vid varje läsårs början brukade läsa upp för oss när vi själva gick i skolan. Det fanns väl då också vissa andra bestämmelser. Det stod t.ex. att alla besök på restauranger och schweizerier utan målsmans sällskap vare lärjunge strängeligen förbjudet, att spel om penningar och penningars värde vare lärjunge strängeligen förbjudet o.s.v. Det vore för övrigt, som sagt, säkerligen till nytta om man hade kvar litet av det gamla. Herr talman! Jag har vid flera tillfällen, när vi i avdelningen haft besök från skolöverstyrelsen och annat förnämt håll, ställt den mycket enkla frågan: Är klassrummet en arbetsplats? Svaret har blivit: Ja, hela skolan är en arbetsplats, och då är det självklart att också klassrummet är en arbetsplats. Jag har sedan frågat: Men varför gäller inte de regler som gäller på andra arbetsplatser också i klassrummet? Då blir svaren betydligt mer svävande. Den som uppträder bråkigt, busaktigt och störande på en arbetsplats, utanför skolan, som inte uträttar någonting själv och som hindrar andra i deras arbete, han blir inte långvarig på den arbetsplatsen. Nu yrkar, som jag nämnde, ett par av motionärerna att man skall få ökade möjligheter att befria dessa elever, som nu modernt kallas skoltrötta, och elever med skolleda, från t.ex. det nionde läsåret. Utskottet har inte bifallit motionen av den andedningen att skolstyrelserna redan har möjlighet att befria dem. Men den möjligheten begagnas endast i undantagsfall, och det är självklart att en sådan befrielse inte får ges hur lättvindigt som helst, utan att den måste ges i samförstånd med elevens föräldrar. Skolan och föräldrarna skall vara förvissade om att den från skolan befriade eleven har ett meningsfyllt arbete utanför skolan. Med den vuxenutbildning vi bygger ut alltmer finns också alla möjligheter till komplettering för den som erhållit permission — man skall kanske inte säga befrielse — från skolan under ett år. När en sådan ungdom vaknar till insikt om att han egentligen behövde de där kunskaperna som han gick miste om genom att inte följa skolarbetet på rätt sätt, har han möjlighet att hämta igen dem senare. Utskottet pekar, som jag tidigare nämnde, på att här krävs ett ingripande från skolöverstyrelsen, som snabbt skall överväga vilka former man skall tillgripa för att i största möjliga utsträckning få en ändring till stånd. Men utskottet har också krävt att man skall få till stånd en på bredare bas byggd utredning, som skall angripa problemet på längre sikt. Det låter kanske tämligen snällt och beskedligt, men jag försäkrar att bakom utskottets beslut ligger verkligen ett djupt allvar. Jag skulle tro att vi alla förutsätter att vad utskottet begärt skall leda till en snabb handling.

Herr talman! Det hör väl till ovanligheterna att ett enhälligt utskottsutlåtande blir föremål för så många kommentarer som det här utlåtandet kommer att bli. Jag skulle kanske kunna inskränka mig till att i huvudsak instämma i vad herr Axel Andersson sagt. Han målade upp en idealbild ur sin synpunkt av hur skolan skulle fungera genom att citera en del av skolstadgan i Sovjetunionen. För mig framstår inte skolväsendet i Sovjetunionen som något ideal som vi skall ta som mönster, och de som vi kallar vänstervridna har definitivt inte Sovjetunionen som mönster. Allt detta sagt bara som en liten kommentar till herr Axel Anderssons exempel från den ryska skolstadgan. På sätt och vis tycker jag att detta utskottsutlåtande är bland det mest beklagliga och tråkiga som hänt inom utbildningsområdet på rätt länge. Jag menar inte detta att utskottet ger till känna vissa saker. Jag syftar på att utskottet enhälligt har ansett sig nödsakat att på detta sätt behandla dessa frågor. Det tycker jag är en allvarlig tankeställare. Utskottet har haft att behandla en partimotion och tio andra motionspar. Dessa har inneburit en demonstration av intresset för skolmiljön; men det har här också funnits en gemensam nämnare, nämligen den allvarliga oron över bristerna i skolans arbetsmiljö, som utskottet självt konstaterar. Ingen enskild vet hur arbetssituationen för närvarande de facto är ute i skolorna. Men att det gått mot en försämring när det gäller olika problem tror jag att avdelningen fått helt klart för sig, precis som herr Andersson säger. Rörelseriktningen är alltså av negativ karaktär, och det är skälet till att utskottet inte som så ofta sker nöjer sig med att hänvisa till den ansvariga myndigheten utan kräver ett ingripande från regeringens sida. De formuleringar som utskottet använder är för att vara ett enhälligt utskottsutlåtande utomordentligt ovanliga. Detta belyser också frågans speciella karaktär. Jag har, herr talman, inte för avsikt att här göra några speciella kommentarer till alla de olika motionerna. Jag vill dock säga något om det sätt på vilket jag anser att man skall angripa dessa frågor, kanske inte på kort sikt men på något längre sikt. Det gäller nämligen här inte endast att söka rätta till de problem som man dyker på i skolmiljön utan även att analysera grundorsakerna till dessa och låta utredningen arbeta förutsättningslöst. I vår partimotion konstaterar vi bl.a. att huvudkonstruktionen när det gäller grundskolan varit att arbeta med sammanhållna klasser och inom ramen för dessa försöka med en individualiserad undervisning. Alla som trängt in i skolproblemen vet att de ekonomiska och personella resurser som kunnat ställas till förfogande inte möjliggjort att uppnå den målsättningen. Detta torde vara en av orsakerna till de problem som dykt upp. Den individualiserade undervisningen är nästan lika fjärran i dag som när riksdagen fattade beslut om den. Utredningen bör rent principiellt och förutsättningslöst studera detta problem. Är det möjligtvis så att vi arbetar efter felaktiga förutsättningar? Är det över huvud taget möjligt att arbeta med undervisningsgrupper i storleksordningen 30 elever och som är helt odifferentierade? Finns det lärare som har förmåga att klara detta problem? Kan det inte vara så att en icke ringa grupp av elever får skolleda eller ointresse just av det skälet att de blir en enda stor grupp och icke känner någon individuell behandling? Jag tror att detta är några av de kärnfrågor som utredningen måste titta på. Det kan tänkas att det finns skäl att överväga hur skolsystemet skall se ut om vi skulle försöka med någon form av nivågrupperad undervisning. Utredningen får därför icke vara dogmatisk utan den bör verkligt förutsättningslöst analysera dessa frågor. Då och först på det sättet finns möjligheter att komma en bit på väg mot bättre arbetsförhållanden i skolorna. I en rad motioner konstateras hur bristfälligt underlaget är för att kunna få fram några vettiga bedömningar. Detta gäller inte bara grundskolan utan skolsystemet över huvud taget. Det statistiska grundmaterial, som man så ofta i andra sammanhang finner oumbärligt och självklart, saknas många gånger inom detta område, vilket innebär att många gissar och tror där man borde kunna veta mera. Vet man mer har man i varje fall större möjligheter att träffa rätt i sina förslag. Vi måste också med betydande uppmärksamhet följa vad som kommer att hända i högstadiets åttonde och framför allt nionde årskurs i och med att de tidigare inslagen av praktisk verksamhet i stor utsträckning försvinner. Vad får detta till följd? Personligen tror jag inte att det kommer att bidra till en förbättrad arbetsro och arbetsmiljö. Även den aspekten av frågan måste följas med skärpt uppmärksamhet, och åtgärder även av mer kortsiktig natur måste kanske snarast vidtas. Till hela detta problemkomplex hör vissa andra frågor som tidigare har diskuterats, bl.a. betygsfrågan som för de svagpresterande eleverna i en sammanhållen klass alltid kommer att upplevas som besvärande därför att de alltid jämförs med bättre elever. På det området har vi förordat en specialutredning. Det är enligt min mening viktigt att denna specialutredning kommer till stånd och att dessa utredningar intimt samarbetar med varandra. Jag har, herr talman, i övrigt inte för avsikt att gå djupare in på de förslag och tankegångar som har framförts i motioner från vårt eller annat håll. Aila motionärer har haft den positiva viljan att ej endast peka på de avarter som förekommer i skolan utan även framlagt förslag till konkreta åtgärder. Jag förutsätter — det är iu inget säreget eftersom det är ett enhälligt utskottsutlåtande — att den kommande utredningen beaktar alla de synpunkter och förslag som har framförts i motionerna.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

Herr talman! Jag står inte med mitt namn under något av de elva motionspar som nu debatteras och jag tillhör inte heller det utskott som har behandlat de aktuella motionerna. Men de problem som här tas upp, nämligen störningarna i skolmiljön och den oro som för närvarande finns i samhället inför skolans framtid, är utomordentligt väsentliga. Jag tror att de har ungefär samma dignitet som frågan om skatterna, som ju engagerar oss i så hög grad. Här gäller det själva livsbetingelserna för vårt folk och för en sund demokrati. Vårt samhälle genomgår för närvarande en väldig omstöpning i skilda dimensioner. Då vinden blåser bort murkna, auktoritära och hämmande ordningar, är det otvivelaktigt en frisk vind som blåser, och den vinden hälsar vi med glädje. Men om vinden som blåser blåser omkull ordningar som bygger på väsentliga, demokratiska och humanistiska grundvärden, då blir vinden farlig. Fråga är om inte vindstyrkan för närvarande är mycket nära, kanske har den på sina håll passerat gränsen till det för samhället farliga. Vår skola omdanas, den demokratiseras, och man söker göra den meningsfull och flexibel. Den målsättningen har riksdagen godtagit. Många av oss har inspirerats av det. Vi som haft möjlighet att på nära håll följa vad skolarbete innebär genom våra ungdomar som har gått igenom skolan från begynnelsen intill änden enligt den nya ordningen känner i många fall en stor inspiration och en stor glädje när vi jämför med vår egen skola. Det har verkligen skett någonting av positiv art. Men, så upptäcker vi att skolan för närvarande ställs inför problem av en sådan storleksgrad att problemen ofta inte kan bemästras. Det har redan framhållits, och det sägs ju i utskottsutlåtandet, att arbetsmiljön inom dagens skola är för närvarande sådan att tydliga kristecken visar sig. Det är inte bara fråga om vissa svårigheter i kanten, som vi bör eliminera, utan det är kristecken av djupgående art som gör sig gällande. Det har påpekats hur elever upplever svårigheter i den moderna skolan. Här finns elever som inte orkar med kraven. Somliga av oss har mött dessa ungdomar. Vem är det som duger i dagens skola? Det är den extroverta, den som är framåt, den som är energisk, den som frimodigt träder in i klassen, den som har lätt att ta ordet, den som kan ge uttryck för stark vitalitet. Men var finns platsen i dagens skola för den introverta, den blyga, den elev som kanske har ett ganska lågt psykiskt och intellektuellt prestationstak och som kanske kommer från en familjesituation eller social situation som är av den arten att han eller hon går till skolan beklämd, rädd, fylld av fruktan, utan kraft att kunna ge uttryck för sig själv? En annan fråga om eleverna har redan framförts av herr Axel Andersson: bristen på respekt och aktning för lärarna och för skolan som en organism, för elevkamrater som vill ha rimlig ordning och skapande studiemiljö. Jag mötte en ung människa som absolut inte trivdes på högstadiet. Jag funderade mycket på vad skälet kunde vara till det. Skolan var ny och modern. Lärarna var väl utbildade. Men vederbörande fann sig inte väl till rätta. Sedan jag funderat en hel del över saken blev jag på det klara med att orsaken var att vederbörande var så konservativ att han ville lära sig något under den tid han gick i skolan. Men han hade just inga möjligheter, därför att oordningen var så utpräglad att det inte fanns möjligheter till ett rimligt kunskapsinhämtande. Det har gått bättre sedan vederbörande kom in i ett gymnasium, vilket ju är en frivillig skola, där arbetsmiljön i detta fall tydligen var av bättre natur. Om lärarna har man redan talat. Häromdagen talade jag med en rektor, som sannerligen inte är negativ, inte hör till de aggressiva, utan är en enkel, vanlig, lugn, positiv människa. Men han sade: ”Jag skall säga dig hur det är nuförtiden. Varenda dag går jag med fruktan till skolan.” Jag skall inte vidare berätta vad han upplevde. Detta är inte något särexempel, men när en vanlig enkel, rejäl, hedervärt arbetande rektor nödgas säga sådana saker, då är det någonting som inte är som det skall vara i vårt samhälle. Den skola som vi har varit med om att besluta och som vi stöder helhjärtat har en intellektuell målsättning. Nog kan man undra: Har vi gått för snabbt fram i vår reformiver? När elever vantrivs därför att de hindras från effektiva studier av en slapp hållning i klassen, så är det inte bara en miljöfråga, inte bara en fråga om bättre pedagogik, bättre studiemateriel, bättre utbildning av lärare. Det kan också vara en fråga om själva planet för och inriktningen av vad vår ungdom skall lära sig. Problemen kan alltså ligga djupare än att vi löser dem genom att i vissa yttre avseenden försöka förbättra situationen. Men skolan sådan vi har kommit överens om att den skall vara i vårt land har en annan uppgift. Den skall bereda ungdomen att bli goda medborgare i ett demokratiskt samhälle, sådant som vi, ibland med mycken möda, har sökt att bygga upp, och som vi fortsätter att försöka bygga upp och förbättra. Det innebär, enligt vad som sägs i skolstadgarna, respekt för andra människors åsikter. Det innebär respekt för och känsla för människans värde och värdighet. I det avseendet bränns det för närvarande. Här hjälper inte med något hysch-hysch. Vi genomlever för närvarande i svensk skola en djupgående kris, som har att göra med samli vet mellan eleverna, med samlivet mellan elever och lärare, och som givetvis också har med hemmen att göra, den miljö i vilken eleven har att leva när han inte är i skolan. Den här krisen berör såvitt jag kan förstå de mänskliga grundvärdena, bland annat dem som skolan vill väcka aktning och respekt för. Vad blir resultatet om inte en vändning kommer till stånd? Vi har här och där märkt tendenser till att vilja driva privata skolor, byggda på en viss livsåskådningsmässig grund, med en bestämd etisk, ibland religiös, fostran inbyggd i systemet. Jag har i riksdagen och i andra sammanhang definitivt tagit avstånd från en sådan utveckling. Jag har givit uttryck för den övertygelsen, att vår skola skall vara av den art att envar svensk medborgare, pojke eller flicka som är skolpliktig skall inom det svenska skolväsendets ram få en grundläggande bildning som gör honom eller henne duglig att leva i vårt samhälle. Jag tror inte på utvecklingen av privata skolor. Men risken är att om vi inte kommer till rätta med de uppenbara krisfenomen som för närvarande finns kommer trycket från sådana grupper, säg gärna auktoritära grupper, som vill ha privata skolor att öka i vårt land. Den utvecklingen ser jag som utomordentligt olycklig. En annan fråga som vi har att ställa oss i detta sammanhang är: Vad slags människor kommer att befolka framtidens samhälle? Blir det folk som till dels är utan respekt, utan aktning för andra människor? Om man i skolan kan leva utan aktning för kamrater och lärare, kan man mycket väl leva i samhället utan aktning och respekt för den som har en annan grundsyn än den man har själv. Här kan det vara fråga om att sakna vilja att också i en svår situation medverka till ett positivt resultat. Det är såvitt jag kan förstå en fundamental sak för ett demokratiskt samhälle, att medlemmarna i detta samhälle är beredda att medverka till ett gott resultat, att visa en positiv vilja också i en svår, konfliktladdad situation, en beredskap att inte förvärra denna situation, utan att söka finna en lösning. Skolan måste vara en miljö där det skapas möjligheter att komma till rätta med sådana här konflikter. En annan fråga vi har att ställa oss är: Kommer vi under 1970-talet att få goda lärare? Ja, säger chefen för skolöverstyrelsen, för närvarande är tillgången på lärarkandidater god. I och för sig säger ett sådant yttrande inte så förfärligt mycket. Vi vet inte hur många vi går miste om, som skulle ha kunnat bli goda lärare om miljön hade varit gynnsammare, människor som kanske är sensitiva, som kanske har det svårt inom sig att klara konfliktsituationer och som nu väljer andra yrken. Det gäller nu verkligen att skapa en skolmiljö av den art att ungt folk är beredda att gå in och ta sin del av, säg gärna bördan och inspirationen att dana ett släkte i vårt eget folk som blir skickat att för framtiden skapa ett gott samhälle. Vad skall vi göra? Jo, fatta i sikte att vi här står inför ett av de svåraste och mest angelägna samhällsproblem vi har att brottas med. Den som viftar bort saken med idéer om att det räcker med bättre hjälpmedel, bättre pedagogik och mer skoldemokrati, förstår inte riktigt vad saken gäller. Det är verkligen i eminent grad fråga om miljön i skolan. Jag är övertygad om det. Men den har i stor utsträckning att göra med den inre miljön. Det är fråga om upplevelsen av respekt för människans värde och värdighet, för vilja till samverkan också med de människor som ser och bedömer på ett annat sätt än jag gör själv. Det är fråga om en beredskap till verklig öppenhet och gemenskap. Det är helt enkelt ett prov på om den nya anda av öppenhet som växer fram i vårt folk duger i den fundamentala samhällsmiljö som skolmiljön innebär. Det är banalt att säga det, men ändå måste det sägas i en sådan här debatt: lärarna måste få känna att de har samhällets goda vilja bakom sig! Jag är personligen övertygad om att denna moraliska faktor, att samhället står bakom lärarna, är av största betydelse. Hur detta skall ske får den utredning, som kommer att syssla med dessa frågor, söka komma till rätta med. Jag vet bara att man måste finna en skapande väg, som inte är negativ, som inte är auktoritär, utan en öppen och positiv väg som når ner till livets eget väsen och egen grund och hjälper lärare och unga människor till ett riktigare sätt att leva samman i skolan. Jag delar utskottets grundsyn, den enhetliga uppfattningen att det här är fråga om att tillsätta en utredning, eller vad den nu skall kallas, som söker komma till rätta med dessa problem. Jag delar helhjärtat denna uppfattning. Då kommer jag också in på den fråga som tidigare har debatterats i dag. Det ser ut, som om onsdagen den 15 april blir den dag då man i första kammaren diskuterar frågan om hur en utredning skall se ut. Herr Hernelius drog upp den debatten, och den blev ganska långvarig. Herr Wallmark förde den vidare, då han diskuterade frågan om utvärderingen av elevernas prestationer, alltså betygsättningen. Jag kan inte undgå att åtminstone vidröra den. Jag hör till dem som man kallar oppositionen. Jag har varit med så många år att jag är van vid att få höra både i utskott och i övrigt: ”Det enda ni kan åstadkomma är ett utredningskrav.” Oppositionen brukar i regel säga sig ha kravet att utredningen skall ha en parlamentarisk förankring. Då sägs det: ”Är det allt ni kan åstadkomma?” På detta sätt blir det en tendens att i viss mån ringakta det som oppositionen söker att göra. Utskottet anför nu att den utredning eller arbetsgrupp som skall tillsättas bör bedriva sitt arbete på bredare bas än i form av en ämbetsverksutredning. Vad menas med detta? Såvitt jag kan bedöma, måste utskottet mena att parlamentarikerna skall få plats i en sådan utredning redan från begynnelsen. Såvitt jag kan se är det här fråga om en avglans av ett grundproblem i dagens politiska liv — det är frågan om regeringsvälde kontra parlamentarikerinflytande.

Herr talman! Jag yrkar med varmt instämmande bifall till utskottets hemställan. Vad jag i detta anförande har velat betona är: Den fråga vi nu behandlar har att göra med arten av livet i vårt samhälle under kommande år. Det är alltså inte någon perifer fråga som har att göra med vissa förbättringar i skollivet. Det är fråga om själva arten av livet i vårt samhälle under 1970-talet. Jag har vidare försökt att säga att översynen av arbetsmiljön i skolan bör ha bred förankring. Det måste vara en fråga om både parlamentariskt arbetande människor, av vilka vårt folk kan utkräva ansvar, och kunniga tjänstemän. Jag har ytterligare försökt att säga, att vi befinner oss i en situation då frågan gäller att skapa ett psykiskt skydd både för elever och lärare i vår skola som är i behov därav.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

Herr talman! Arbetsmiljön i skolorna lämnar i många fall mycket övrigt att önska. Det har även nämnts här. Men man skall naturligtvis inte generalisera. I vissa fall kan arbetsmiljön vara ganska god men i somliga skolor och klasser nästan outhärdlig för de elever och lärare som råkar ut för oroselementens negativa kraftspel. även om dessa inte jämt dominerar, är störningarnas antal alltför många för att studierna skall kunna fortgå normalt. Herr Axel Andersson framhöll att det i detta sammanhang var fråga om bortkastade pengar. Jag vågar nästan påstå, herr talman, att detta inte är det värsta, ty det värsta är att ungdomarnas studier går förlorade. Kan och vågar de elever som vill lära i skolan göra det? Blir de inte åthutade av vissa tuffa kamrater, vilka inte tycker om att de kan någonting. I vissa skolor saknas tyvärr inte exempel på att eleverna inte vågar kunna någonting på lektionerna. Lärarna förklarar att de egentligen inte får fram resultaten förrän på skrivningarna. Det innebär, herr talman, en kamratpennalism, som jag måste säga att samhället varken kan eller bör tolerera. Det kan tyckas att vad jag här har sagt och vissa andra tongångar här i dag är mycket pessimistiska, men jag tror att det är nödvändigt att vi gör klart för oss hur arbetssituationen i dagens skola är på sina håll. Rätt symtomatiskt är väl att till årets riksdag har kommit en knippa motioner om arbets miljön i skolorna. Denna knippa motioner, som tar upp än den ena än den andra detaljen i dessa frågor, har här samlats till ett utlåtande som har förelagts riksdagen för beslut. Det är ett positivt utlåtande, och det är, herr talman, från den positiva och aktiva skolvärldens synpunkt mycket tacknämligt att statsutskottet har gjort denna sammanställning av yttranden. Ännu bättre är att detta ultåtande har blivit så starkt präglat av önskan att Kungl. Maj:t bör vidtaga åtgärder som inriktas på skolans arbetsmiljö. Jag håller med den talare som för en stund sedan sade att många lärare har känt att de inte har haft det stöd och den förståelse från statsmakternas sida som de behöver. Jag vill säga några ord om ett par motioner i denna knippa av motioner. I en motion tas upp frågan om möjligheterna att stärka elevernas och lärarnas rättsställning under pågående skoltid, med andra ord att skapa ett bättre rättsskydd för de i skolan arbetande. Det våld och annat missbruk som förekommer inom skolan har utlöst denna starka önskan. Hur skall då ett sådant rättsskydd åstadkommas och hur skall det utformas? Jag skall gärna och uppriktigt erkänna att jag vid försök att finna lösningar på detta problem — under den korta tid som vi har haft på oss i motionshänseende — funnit att pro blemet är mycket svårt att effektivt angripa. Här måste en utredning sätta sig ned och få till stånd någon form av lösning på detta problem. En annan motion tar upp frågan om det bästa sättet att ge vissa särpräglade elever undervisning.

Vi har haft exempel härpå i vår skolstyrelse.

Men det finns ett litet krux i detta sammanhang, nämligen att det knyts ett villkor till denna befrielse: det skall ges en teoretisk undervisning som är likvärdig med den som grundskolan ger under det nionde året, och det är ju inte alltid så lätt att åstadkomma en sådan. Därför har vi sagt att, med all restriktivitet i tillämpningen av denna befrielsemöjlighet, kanske ändå inte teorivillkoret skall ställas upp som ett absolut villkor. Det bör eftersträvas, men om någon går miste om en teoretisk utbildning har han dock möjlighet att i den kommande förnämliga vuxenutbildning, som vi hoppas kunna åstadkomma, ta igen en del av skadan. Skolan skall ge eleverna möjlighet till en god start i livet och lära dem att finna sig till rätta i dagens samhälle. Den skall därför kunna ge goda kunskaper men även genom en god arbetsmiljö kunna ge de unga trivsel i arbetet och en positiv syn på samhällsgemenskapen. Om detta skall lyckas måste vi se till att förutsättningar härför finns också i den del av samhället som skolan utgör. Det kunde vara mera att tillägga i denna fråga, men jag vill sluta med att än en gång säga att jag hoppas att utskottets skrivning skall ge skolmyndigheterna en klar uppfattning om att riksdagen för sin del ser mycket allvarligt på den arbetssituation och den arbetsmiljö som våra dagars skolor har.

Herr talman! Utskottet är enhälligt i sitt utlåtande i denna fråga och jag skall inte gå in på det. Jag känner mig ändå föranlåten att till att börja med instämma i herr Thorsten Larssons ut talande att man inte skall generalisera. Debatten kan nämligen ge intryck av att problemen är av en mycket stor omfattning och ge en felaktig bild av förhållandena. Men för att inte dra upp en ny debatt vill jag understryka att vi bedömer situationen som så pass allvarlig att den bör ge anledning till en utredning. Lärarnas reaktion har vi förstått. Låt mig bara tillägga, eftersom jag gärna vill föra in det i bilden, att lärarnas centralorganisation också har anfört att man är beredd att hjälpa till att undersöka vad som ligger bakom att elever misslyckas. Här kommer jag in på någonting som man även bör ta hänsyn till när man sysslar med dessa frågor, nämligen vilken roll miljön spelar för elevens reaktion och beteende i skolan. Ärade riksdagskolleger! Jag tror att vi alla har nytta av, i den mån vi inte redan gör det, att gå ut på fältet och undersöka förhållandena.

När man skall undersöka och utreda dessa frågor anser jag alltså att man, som herr Sörenson mycket riktigt anförde, skall gå till problemets kärna. Jag tror att det är det enda sätt på vilket vi kan lösa problemet på sikt. De undersökningar som skall göras får inte vara ytliga. Vi skall också vara medvetna om att det, i det samhälle som vi lever i och går in i, inte är såsom det var när vi var unga. Då var det som mor och far sade det absolut rätta. Föräldrarna var en auktoritet, som inte existerar längre. Ungdomen vill resonera och har en egen uppfattning i olika frågor. Det berör naturligtvis också skolans område. Till sist vill jag ta upp herr Sören sons fråga om det skall vara parlamentariker i utredningen. Vi har inte sagt någonting om det, utan det får Kungl. Maj:t avgöra. Personligen anser jag att i en sådan utredning bör ingå socialarbetare och psykologer, d.v.s. sådana som sysslar med dessa problem från botten. Men, som sagt, vi är fullkomligt överens i utskottet och bedömer läget som så allvarligt att vi förordar att den utredning kommer till stånd om vilken krav har förts fram.

Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt som herr Mårtensson säger, att det inte är i alla skolor och i alla klasser som situationen är så bedrövlig som den enligt min skildring är i vissa fall.

Därmed avses tydligen sovstäderna, som växer upp runt omkring storstäderna. Naturligtvis kommer då också den sociala sidan in i bilden. Hemmiljön betyder mycket.

Att lösa problemen i storstäderna med slum, alkoholism och allt möjligt som det kan vara fråga om i detta sammanhang kommer ju att ta mycket lång tid. Man får naturligtvis angripa de problemen, men jag tycker att skolans problem är så aktuella och påträngande att man måste angripa dem från helt andra utgångspunkter. Som vi fått höra från många håll, herr Mårtensson, störs skolarbetet i stor utsträckning av enstaka elever i en klass. Det kan vara så att de allra flesta eleverna är hyggliga och intresserade av att få undervisning och lära sig. Men så har man en eller annan, kanske tre elever, som saboterar undervisningen och stör de andra. Det har ju ingenting med de sociala problemen att göra.

Herr talman! När denna fråga behandlades under fjolårets riksdag yrkade vi från mittenpartierna i en reservation höjning av de utgående biblioteksersättningarna till författare för utlåning av deras verk från 6 till 12 öre för hemlån och från 24 till 48 öre för referensexemplar. Reservanterna hävdade i fjol att den höjningen var så angelägen att man kunde tänka sig en provisorisk anordning i avvaktan på 1968 års litteraturutredning som hade till uppgift att komma med förslag i detta ärende. Det är ju glädjande i och för sig att regeringen detta år föreslår en höjning som motsvarar vad vi reservanter i fjol arbetade för. Den nämnda utredningen har uttalat sig för denna höjning — man har för Övrigt uttalat sympatier för att höja ännu mer, Författarföreningen har ju nämligen krävt att dessa bibliotekser sättningar borde höjas upp till 25 öre för hemlån med motsvarande ökade belopp även på andra avsnitt. Det förekommer motioner till årets riksdag i samma riktning. Vi har en trepartimotion med Per Olof Sundman som första namn, där man yrkar att en höjning av dessa ersättningar skall ske i enlighet med Författarföreningens och FLYCO:s hemställan. Utskottet har varit enigt om att man i år bör nöja sig med den fördubbling som regeringen föreslagit. Det finns emellertid också en teknisk förändring där vi från centerpartiet har en reservation. Av de medel som tillförts författarfonden genom biblioteksersättningen går en del, den s.k. författarpenningen, direkt till de enskilda författarna. Resten tillförs fondens s.k. fria del för att nyttjas som stipendier, pensioner och andra anslagsbehov. Författarna har föreslagit en del ändringar i reglerna om utbetalning av författarersättningen. Först och främst anser man att den nedre gränsen för utbetalning av författarpenning bör höjas, dels för att statistiken vid låga lånesiffror inte är tillförlitlig och dels för att det innebär orimligt höga administrationskostnader vid mindre antal lån. Gränsen bör höjas från 500 till 1500 lån. Hittills har den regeln gällt att den författarpenning som utbetalas direkt till respektive författare vid 50 000 boklån och däröver reduceras till hälften. Det gäller alltså författare vilkas verk har en ganska stor utlåningsfrekvens. Författarna själva och deras organisationer har föreslagit att denna avtrappningsgräns skall höjas till 100 000 lån. Man har också föreslagit en del andra ändringar. Kungl. Maj:t har godkänt övriga ändringar, som jag till en del har beskrivit här, men man har inte godkänt den föreslagna ändringen av gränsen från 50 000 lån till 100 000 lån. Jag är litet förvånad över att Kungl. Maj:t inte godtagit hela förslaget. Det finns ingen mo tivering i statsverkspropositionen till att man inte godkänt denna del. Vi anser att dessa belopp är små. De motsvarar 3 000 kronor enligt de nya ersättningsbestämmelserna, och vi tycker att det är alltför tidigt att företa en begränsning av utgående ersättningar till författarna. Man kan också säga att detta inte förändrar beloppet i sig självt utan att det är en fråga om fördelning författarna emellan. Då borde man respektera de synpunkter som de själva har på frågan. Jag vill därför yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Departementschefens förslag innebär att samtliga grundbelopp fördubblas när det gäller biblioteksersättningen. Detta är emellertid att betrakta som ett provisorium i avvaktan på litteraturutredningens slutgiltiga förslag i denna fråga som gäller författarnas ekonomiska villkor. Utskottet noterar med tillfredsställelse den förstärkning som här företagits, detta kanske framför allt för att det överensstämmer med vad utskottet uttalade i sitt utlåtande i denna fråga till 1969 års riksdag. Om jag fattade herr Olsson rätt ville han inringa detta positiva förslag till reservanternas förmån. Det är inte en alldeles riktig historieskrivning, ty även utskottsmajoriteten hade såsom jag nyss erinrade om förslag i positiv riktning, och det är väl huvudsakligen i överensstämmelse med majoritetens då uttalade önskemål som ärendet nu har handlagts. Mot denna bakgrund hade man kanske inte väntat sig någon reservation på denna punkt, men icke förty har vi fått en sådan. Den gäller som vi nyss hört = författarpenningens andel av biblioteksersättningen. Departementschefen har bibehållit den nuvarande gränsen där reduktionen inträder vid 50 000 boklån, medan reservanterna vill höja till 100 000 boklån. Departements chefen gör emellertid den ändringen att den beloppsmässigt bestämda gränsen i konsekvens med höjningen av författarpenningen justeras från nuvarande 1500 kronor till 3 000 kronor. Det är först därutöver som reduktionen om 50 pocent sätter in. Dessutom förordar han i Ööverensstämmelse med författarorganisationernas förslag en övre gräns som beloppsmässigt sätts till 7500 kronor. Ovan denna gräns inträder en reduktion med 80 procent. Denna övre gräns motsvarar 200000 hemlån eller 50 000 referensexemplar. Departementschefens förslag innebär totalt att den höjning av anslaget som förslaget medför till större delen kommer att tillföras författarfondens fria del. Fondens styrelse får härigenom avsevärt ökade möjligheter att tillgodose de behov som redovisats i fråga om fler och större långtidsstipendier, arbetsstipendier och pensioner. Detta har utskottsmajoriteten tagit fasta på och biträder därför departementschefens förslag. Med de anförda synpunkterna ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har inte försökt ”inringa” den framgång som författarnas höjda ersättningar innebär. Jag har bara för egen del velat konstatera att den ståndpunkt reservanterna i fjol intog i år anammats av regeringen. Vi tycker också att när vederbörande departementschef godtagit författarnas förslag i fråga om övriga tekniska bestämmelser, borde man även ha godtagit förslaget om 50 000-gränsens höjning. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! I ett par motioner från centerpartiet har föreslagits ökade anslag till Svenska riksteatern och till rikskonsertverksamhet. Bakgrunden till dessa framställningar är en önskan att sprida kulturutbudet i högre grad än vad som sker för närvarande till landsorten — även till mycket små orter. Tyvärr är landsorten i kulturellt avseende misslottad jämfört med större städer och tätorter. Operan och Dramatiska teatern har enligt statsverkspropositionen, för att göra en jämförelse, haft 961 föreställningar med 452 000 besökare. De har fått 46 miljoner i anslag till sin verksamhet, vilket gör något över 100 kronor för varje besökare. Svenska riksteatern har haft 2747 föreställningar med 891 000 besökare. Riksteaterverksamheten har fått 25 miljoner kronor som stöd från staten, vilket innebär endast 28 kronor per besökare. Dessa siffror visar ett stort behov av ökat stöd till kulturutbudet i landsorten. 70 procent av kulturutbudet går till de tre storstäderna. Den strävan som vi företräder, nämligen att skapa en bättre balans i näringsliv och bebyggelse i landet, måste åtföljas av en strävan att jämnare fördela stödet till kulturella aktiviteter. Svenska riksteatern har presenterat ett ambitiöst upprustningsoch utvecklingsprogram med ökade satsningar på skolteater, balettverksamhet, föreningsteater och lyrisk produktion. Man begär anslagsökning med 8,7 miljoner kronor. Enligt departemenischefens förslag får man 3,9 miljoner kronor i ökning. Vi föreslår här alltså ytterligare 500 000 kronor, och det skulle framför allt gälla de speciella grupper som kan besöka teaterlokaler i mindre orter. Samma synpunkter som vi lagt på detta spörsmål kan också läggas på förslaget om ökat anslag till rikskonsertverksamheten. Här har man en ganska nystartad verksamhet som har blivit mycket omtyckt ute i landet. Man har hittills drivit denna verksamhet i åtta län. Dessutom har man påbörjat verksamhet i tre län Västerbottens, Västernorrlands och Värmlands län. Man planerar också en introduktion av rikskonsertverksamheten i ytterligare fyra län.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

Herr talman! När det gäller kulturen, kulturyttringarna och kulturintresset har vi i vårt samhälle en tradition som förpliktar — en kulturtradition av det allra bästa märke. Man kan dessutom konstatera ett ökande intresse för kulturen på alla dess vitt skilda fält. Då är det vår skyldighet att på bästa sätt generöst stödja denna. När vi reservanter under punkten 5 Bidrag till Svenska riksteatern och under punkten 7 Rikskonsertverksamhet föreslår en höjning av anslagen med 500 000 kronor till respektive verksamhetsfält har vi starka skäl som motiverar denna höjning. Bland annat är det angeläget att kulturutbudet i större utsträckning når ut till platser utanför tätorterna i landet. Det finns nu så klara geografiska orättvisor när det gäller möjligheterna att rimligt kunna tillgodogöra sig utbudet. Vi för i dag en jämlikhetsdebatt som omfattar många olika områden. Den borde komma till uttryck inte minst när det gäller teaterverksamheten med hänsyn till att så många människor i dag inte kan nås av det kulturutbud som här åsyftas. En anslagshöjning skulle t.ex. kunna ge skolteaterverksamheten möjlighet att mer satsa på mindre grupper som kan framträda i små lokaler såsom klassrum, fritidshem och lekskolor. Inte bara barn och skolungdom skulle kunna nås av dessa grupper utan även sociala institutioner och andra kategorier i samhället, t.ex. de gamla. Med kännedom om värdet av den skolkonsertverksamhet som introducerats i tre län vore en utökning till fler län av den verksamheten en insats, som väl skulle motsvara värdet av den begärda anslagshöjningen. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen vid punkten 5.

Herr talman! Den sifferlek som herr Olsson ägnade sig åt när han i sitt anförande gjorde en jämförelse mellan teatrarna i Stockholm och i landsorten, är väl inte alldeles rättvisande vad beträffar våra ansträngningar att sprida kulturutbudet. Först och främst bör man komma ihåg att både Operan och Dramaten är något av nationalscener, som vi kanske har anledning att satsa särskilt på, därför att de är vårt ansikte utåt. Dessutom står det inte alldeles stilla när det gäller aktiviteterna ute i landet. Det tror jag nog vi kan notera, om vi vill vara rättvisa, vi som bor i de olika landsändarna. Låt mig efter denna kommentar gå över till de reservationer under punkterna 5 och 7 som herr Olsson nyss talade för. Det gäller i båda fallen anslagshöjningar med 500 000 kronor. När det gäller anslagen under punkt 3 vill jag påpeka att departementschefen har räknat upp anslaget med 420 000 kronor för att Cramérbaletten skall kunna inordnas i riksteaterorganisationen. Dessutom har han under anslaget till Teateroch musikrådet beräknat medel för anställande av en barnteaterkonsulent. partementschefen några synpunkter på teatrarnas verksamhet beträffande föreställningar för barn och ungdom, som jag tar mig friheten att citera: ”En fråga som i den allmänna debatten tilldragit sig stor uppmärksamhet är utrymmet i teatrarnas verksamhet för föreställningar för barn och ungdom. Av de redovisningar som lämnats i anslagsframställningarna framgår att Svenska riksteatern räknar med att ungefär en tredjedel av besökarna vid teaterns föreställningar budgetåret 1968/69 utgjordes av barn och ungdom. Vid Dramatiska teatern var proportionerna desamma. Båda teatrarna räknar innevarande spelår med en ökad andel av barn och ungdom i publiken. Detta visar att teaterledningarna själva är medvetna om behovet av att i ökad utsträckning inrikta verksamheten på den unga publiken. I olika sammanhang begärs i anslagsframställningarna särskilda medel för barnoch ungdomsteaterverksamhet. Enligt min mening bör dock inte särskilda medel anvisas för sådan verksamhet. Teatrarna bör i stället själva inom ramen för de medel som ställs till förfogande avväga kraven på teater för olika publikgrupper. På en punkt kan dock en direkt statlig insats göras för att bidra till en utveckling i önskvärd riktning.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

Under punkten 7 har avgivits en reservation som gäller en uppräkning av anslaget med 500 000 kronor utöver departementschefens förslag. Med anledning av detta yrkande vill jag påpeka att rikskonsertverksamheten vuxit i mycket snabb takt. Budgetåret 1968 71 föreslår departementschefen 11 600 000 kronor, vilket belopp i förhållande till löpande budgetår innebär en anslagsuppräkning med 1 500 000 kronor, varav 800 000 kronor är en direkt förstärkning. Mot bakgrunden härav har utskottsmajoriteten = tillstyrkt departementschefens förslag.

Herr talman! Statsutskottet är enhälligt på de flesta punkterna i utlåtandet nr 43 som gäller kulturfrågorna, också om stödet till ungdomsorganisationerna. Vissa uppräkningar har skett, men som helhet är det väl en ganska försiktig och inte särskilt revolutionerande kulturbudget som har presenterats. På ett par punkter har vi från den icke socialistiska oppositionens sida bedömt det som nödvändigt att markera andra uppfattningar än utskottsmajoriteten. Båda dessa punkter gäller bidragen till ungdomsorganisationerna. Vi anser att grundbidraget bör höjas från 30 000 till 40 000 kronor. Vi bygger där på ett mångårigt krav från ungdomsorganisationerna själva men också på det förslag som ungdomsutredningen framlade och som skolöverstyrelsen har understött. Det gäller 52 riksomfattande organisationer och det rör sig alltså om en summa på drygt en halv miljon kronor utöver vad utskottsmajoriteten föreslår. Här är det naturligtvis fråga om prioriteringar som alltid i fråga om anslag. Oppositionen vill satsa mera på ungdomsorganisationerna än vad regeringen vill. Vi anser att inte minst de små riksorganisatio nerna på det här sättet skulle få ett värdefullt tillskott. Detsamma gäller stödet till ungdomsledarutbildningen, som behandlas under punkten 18. Från oppositionens sida föreslås där en uppräkning med 1,8 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit och statsutskottets majoritet accepterat. Vi gör det mot bakgrunden av en hårdnande konkurrenssituation för ungdomsorganisationerna i förhållande till ett ökat TV-utbud och i förhållande till en alltmer kommersialiserad nöjesindustri. Jag vill påminna om den diskussion som vi hade här i kammaren för en timme sedan om den ganska problematiska arbetssituationen i skolan. Vi tror att ungdomsorganisationerna spelar en betydelsefull roll när det gäller att underlätta för många ungdomar att anpassa sig till dagens samhälle och hitta sin egen stil. Samhället svarar numera för merparten av de ungas utbildningskostnader. Men just på denna punkt när det rör sig om ungdomsledarutbildningen får dels folkrörelserna, kyrkorna och de stora organisationerna, dels ungdomsledarna själva bära inte oväsentliga kostnader. Vi tycker att detta är orimligt och har velat föreslå en så pass kraftig uppräkning av detta anslag för att markera att samhället bör ta ett avgörande ansvar på denna punkt.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

Herr talman! Jag vill liksom herr Wikström starkt understryka den betydelse ungdomsarbetet och ungdomsorganisationerna har för vårt samhälle. Man kan betrakta ungdomsorganisationerna såsom ett nödvändigt och värdefullt redskap för samhällsarbetet, utan vilket vi inte skulle kunna lösa alla de problem som den nya tiden för med sig. Det är ju känt att hemmets betydelse har minskat undan för undan. Man räknar med att ungdomarna tillbringar ungefär 80 procent av tiden utanför hemmet. Den förändring som har skett under senare decennier måste kompenseras genom att man stöder olika aktiviteter som kan ta hand om ungdomarna och så långt som möjligt leda dem på rätta vägar. Ungdomsorganisationerna betyder särskilt mycket när det gäller den demokratiska skolningen och även när det gäller ungdomarnas fostran. Detta måste värdesättas högt av samhället. Jag anser det är mycket lönsamt att satsa på frivilligt ungdomsarbete där ungdomarna själva gör huvudparten av arbetet med stöd från samhällets sida i form av bidrag till vissa kostnader och för viss utbildning. Mellan de tre borgerliga partierna har rått enighet om att i enlighet med ungdomsutredningens förslag 40 000 kronor bör anslås som grundbidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Skolöverstyrelsen har tillstyrkt detta förslag, och jag tycker att det vore på tiden att riksdagen nu följer utredningens förslag. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservation 4 när det gäller anslaget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Det finns också en annan reservation, nr 5, där centern är ensam. Det gäller här en teknisk fråga. Ungdomsorganisationerna får för närvarande bidrag till sin verksamhet centralt efter det vägningstal som organisationerna kan uppvisa i fråga om medlemsantal och spridning. De medel som står till buds delas på så sätt att varje vägningstal får en viss summa. Om en organisation ökar sin verksamhet sker detta i bidragshänseende på bekostnad av medelstilldelningen till andra organisationer. Vi anser att detta är en felaktig princip. Det är nödvändigt, menar vi, för organisationernas verksamhet att veta vilka belopp de har att räkna med. Vi föreslår därför att det rörliga bidraget skall ha en nedre gräns på 15 000 kronor. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 5. När det gäller bidrag till ungdomsledarutbildning är vi eniga på den borgerliga sidan. Jag vill understryka vad herr Wikström sade på den här punkten. Ungdomsutredningen gjorde under sitt utredningsarbete en enkät beträffande vilka problem som ungdomsorganisationerna hade. Svaret på enkäten blev att ledarfrågan var det största problemet. Därnäst kom frågan om pengar och sedan svårigheterna att få ut budskapet om organisationernas verksamhet. I sista hand kom lokalbekymmer och sådant, Ledarproblemet är alltså centralt, och det är angeläget att det allmänna satsar på ungdomsledarutbildning.

Herr talman! Ungdomsorganisationernas betydelse för ungdomens fostran i ett demokratiskt samhälle kan inte nog understrykas. Samhället har här en medhjälpare som på stor bredd kan till unga människor sprida idéer om demokrati och om förståelse mellan människorna. De bästa resultaten nås naturligt nog inom organisationerna, men kontakter knyts och kommer i framtiden också att eftersträvas till de stora grupper av ungdomar som står utanför organisationerna. För detta fordras nya initiativ men också ekonomiskt stöd. Därför måste samhället träda till och hjälpa ungdomsorganisationerna i deras verksamhet, som måste vidareutvecklas. På alla dessa punkter av mera principiell natur har inom utskottet — så som tidigare här har anförts — rått enighet. Reservationerna gäller i huvudsak anslagsfrågor. Vem skulle inte önska att anslagen kunde uppräknas utöver vad som föreslagits? Budgetläget gör emellertid att en prioritering måste ske. Här kan konstateras att en prioritering skett till förmån för dessa anslag. Om än anslagen inte är så stora som reservanterna föreslagit är de stora i förhållande till andra i och för sig angelägna anslag. I reservation 4, som gäller grundbidraget, yrkas liksom i fjol en höjning till 40 000 kronor. Utskottsmajoriteten har här samma uppfattning som under behandlingen i fjol, nämligen att höjningen får ske etappvis, och har därför tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag, vilket innebär att grundbidraget höjs med 20 procent från 25 000 till 30 000 kronor, alltså med 5 000 kronor. Det är en lika stor höjning som förra årets. Totalt får ungdomsorganisationerna till sin centrala verksamhet 1,2 miljoner kronor mer än under innevarande budgetår. Centerpartiets representanter i utskottet har med anledning av väckta motioner i en reservation hemställt att det rörliga anslagsbeloppet skall bestämmas till lägst 15 000 kronor. Detta förslag har nära anknytning till yrkandet om femårsplaner för utbyggnad av stödet till ungdomsorganisationerna. Den frågan behandlades förra året och yrkandet avslogs av riksdagen. Då något nytt ej framkommit sedan detta ställningstagande gjordes har utskottsmajoriteten ansett sig kunna biträda Kungl. Maj:ts förslag också på denna punkt. När det sedan gäller ungdomsledarutbildningen begär reservanterna ett med 1,8 miljoner kronor i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag höjt anslag. Jag vill här påminna om att bidraget till ungdomsledarutbildningen = förra året höjdes med hela 70 procent, eller från 2,5 miljoner kronor till 4,2 miljo ner kronor. I år föreslås en höjning om ytterligare 800000 kronor, och man kommer med detta upp till en summa av 5 miljoner kronor för detta ändamål. Det innebär att under två budgetår anslagen till ungdomsledarutbildningen kommer att fördubblas, vilket utskottsmajoriteten finner tillfredsställande. Utskottsmajoriteten godkänner alltså Kungl. Maj:ts förslag och hemställer om avslag på reservationen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan i alla moment.

Herr talman! Det är riktigt att anslagen har ökat mera de två senaste åren än tidigare, då det emellertid under en period inte hände någonting på detta område. Alla framstötar om ökade anslag avvisades med hänsyn till den sittande ungdomsutredningen, och från 1964 till 1968 blev det inga ökningar. Ungdomsutredningen har här t.ex. föreslagit 10 miljoner kronor i anslag för ungdomsledarutbildningen. Skolöverstyrelsen har föreslagit 6,4 miljoner, och Kungl. Maj:t begär nu 5 miljoner. Men vi anser att denna fråga är så utomordentligt viktig att anslaget bör höjas. Det är givetvis fråga om en prioritering, men vi tycker att det är en orättvis prioritering när just dessa viktiga oganisationer inte får tillräckligt med pengar för den verksamhet de anser sig kunna bedriva. På flera områden har de anmält ungefär fyrdubblat medelsbehov. Med hänvisning till alla de problem som ungdomsorganisationerna verkligen får gripa sig an med i dagens samhälle tycker jag att det är väl motiverat att yrka på dessa höjda anslag.

Herr talman! Herr Jonsson säger att vi är överens om principerna, och det är vi förvisso. Men i detta fall är det intressanta just anslagen, och om dem är vi alltså inte överens. Jag vill bara göra ett påpekande om kostnadsförändringar för ungdomsorganisationerna. Den momshöjning som är aktuell kommer ju att drabba även ungdomsorganisationerna, vilka inte kan kompensera de ökade kostnaderna på samma sätt som företag. Dessutom vet vi att arbetsgivaravgiften drabbar varje ungdomsorganisation som har anställda ungdomsledare. Redan detta motiverar alltså en uppräkning. Vi tycker att man därutöver bör få en reell förbättring för ungdomsorganisationerna.

Herr talman! Det gäller bidrag till folkbiblioteken. I samband med beslutet om kommunal skatteutjämning 1965 förändrades statsbidragen till folkbiblioteken. De bidrag som numera utgår har formen av ett stöd till utvecklingsverksamhet. Bidrag kan ges under högst fem år och kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden. Det utgår inte till de tidigare kommunbildningarna utan endast i samband med kommunblocksbildning eller till nya storkommuner. Tilldelningen skall grundas på en långsiktig utvecklingsplan som görs upp i samråd med skolöverstyrelsen. Intresset för dessa upprustningsbidrag har varit synnerligen stort. Ett 30-tal kommunblock har färdiga utvecklingsplaner eller sådana planer snart klara. Där utvecklingsbidrag utgått, har verksamheten ökat mycket starkt. Man har kunnat visa på en genomsnittlig ökning av utlåningen från biblioteken med 300 procent i de tio första block som fått detta upprustningsbidrag. Det är alltså ett mycket verksamt bidrag som kommunblocken får för modernisering och upprustning av biblioteken och biblioteksverksamheten. Man har nu emellertid insett att anslagstilldelningen är för ringa, och i många kommunblock råder osäkerhet om vilken bidragstilldelning man kan få framöver. Genom de många kommunsammanslagningar som nu är på gång kommer också intresset att öka, och det kräver i sin tur höjda anslag. Biblioteken har som bekant mycket stor betydelse för spridningen av kulturen till landets olika delar. Ofta kan biblioteken vara det verkliga kulturcentret i en ort, men förutsättningen är att biblioteken, deras lokaler och utrustning, är moderna och anpassade till dagens krav. Man kan vidare genom detta anslag få bidrag till bokbussar vilka är av synnerligen stor betydelse i de glest befolkade områdena. Detta anslag har också särskilt stor betydelse för de svagare kommunerna. De rikare kommunerna klarar sig alldeles säkert utan detta bidrag. Skolöverstyrelsen har begärt en höjning av anslaget till utvecklingsverksamheten med 650 000 kronor. Departementschefen föreslog endast en höjning med 200 000 kronor, och de pengarna går till en viss experimentverksamhet. I realiteten innebär detta att det inte blir någon höjning till upprustningsverksamheten för biblioteken.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

Herr talman! Som vi hörde av herr Olsson yrkar reservanterna en uppräkning av anslaget med en miljon kronor utöver vad departementschefen föreslagit. Anslagshöjningen motiveras med att man vill förstärka det pågående utvecklingsarbetet inom biblioteksväsendet. I och för sig finns det inga delade meningar på denna punkt. Departe mentschefen vitsordar att bidragen till utvecklingsverksamheten haft en positiv inverkan på höjningen av biblioteksstandarden, och även utskottets majoritet utvecklar liknande synpunkter. Vad som skiljer är alltså pengarna. Departementschefen har räknat upp anslaget med 360000 kronor, varav 200 000 kronor skall användas till utvecklingsarbete, bl.a. som vi nyss hörde i form av en experimentverksamhet som 1968 års litteraturutredning planerar. Att utöver detta räkna upp anslaget med en miljon kronor i nuvarande budgetläge har utskottsmajoriteten ej kunnat biträda, utan den tillstyrker Kungl. Maj:ts förslag. Herr talman! Med det anförda får jag yrka bifall till utskottets hemställan. att en snabbutredning måtte tillsättas om hur § 5 i radiolagen — och andra delar av lagen som hade samband med den — borde ändras för att liberalisera reglerna för trådöverföring av program till och i Sverige, samt